Fru talman! Vi vill alla att våra kommuner ska bygga nya bostäder utifrån det behov som finns. I dagsläget har de allra flesta kommuner brist på bostäder. Orsaken till bristen på bostäder kan vi diskutera vid ett annat tillfälle. Men att vi alla vill skapa fler bostäder gör förhoppningsvis att vi kan lyckas i vår strävan att få kommunerna att planera och sedan bygga fler bostäder. Att bygga fler bostäder är inte en isolerad sak, utan man bygger eller förändrar i de allra flesta fall ett samhälle. Man skapar nya behov som behöver tillgodoses i form av samhällsservice. Denna samhällsservice är skolor, förskolor, äldreboenden och förhoppningsvis även att näringslivet flyttar in på platsen. I samband med dessa ny och ombyggnationer följer allt som oftast ett behov av en ökad förmåga att lösa akuta lokalproblem - alltså inte problem under fem eller tio år utan akuta - tills man lyckas bygga permanenta lokaler för barnomsorg, skola, äldreomsorg, tillfälligt boende eller annat. I dessa fall fyller rentalmoduler en viktig samhällsfunktion. Dessa byggnader har syftet att alltid användas temporärt - en kort period - som en brygga mellan det gamla som rivs eller byggs om och det nya till dess att står klart. Det kan vara i samband med en vattenläcka, en brand eller en översvämning eller när behov annars uppstår för en kortare period, för att ta några exempel. Ministern skriver i sitt svar att Boverket har en vägledning kring dessa, men jag hävdar motsatsen. Boverket har i dag ingen vägledning som rör tillfälliga moduler, utan det finns en vägledning som rör permanenta moduler, som står över en längre tid än de jag pratar om. Detta skapar problem eftersom det rimligen bör vara betydligt starkare regler för permanenta än för tillfälliga moduler. Där är cloun i detta. Kommunen har att bedöma de tillfälliga modulerna utifrån ett regelverk som är framtaget och anpassat efter permanenta byggnader. Det gör det svårt för kommunala handläggare att göra rimliga och rättvisande avväganden i sina bedömningar. Det gör att verkligheten ser ut så att hyrmoduler årligen byggs om för motsvarande 10 procent av vad hela branschen faktiskt omsätter. I många fall har modulerna varit i bruk endast ett fåtal år. De bedöms alltså med samma måttstock som byggnader som ska stå i 30 eller 40 år eller som har stått lika länge. Det kan inte vara rimligt - inte när det ställs mot att modulerna ofta ska lösa akuta behov. Enligt mitt sätt att se på det bör Boverket få i uppdrag att ta fram en förtydligande vägledning till kommunerna kring hur man ska förhålla sig till tillfälliga moduler. Det gör också att byggnaderna snabbare kan vara på plats och fylla en viktig samhällsfunktion så att barn kan få barnomsorg, unga kan få skola och äldre och sjuka kan få den vård som behövs. Själva poängen är att man inte ska ställa samma höga krav på tillfälliga moduler som på permanenta moduler.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

Fru talman! Grundtanken att tvinga marknaden att ständigt utveckla ny teknik för att minska klimatpåverkan har jag givetvis ingenting emot. Att man skärper kraven i Boverkets byggregler är bra. Det man kan ställa sig tveksam till är hur miljömässigt hållbart och cirkulärt det är att tillfälliga moduler måste byggas om. 10 procent måste byggas om. Det blir ganska mycket material som går till spillo. Det hade kanske inte behövts om det funnits regler och tillämpningar som gör att man kan använda dessa moduler flera gånger även om man flyttar dem en bit. Jag tror att det är något vi borde titta på. Även om jag och säkerligen också ministern gillar cirkulär ekonomi ska man göra på rätt sätt. Det borde vara ett rimligt antagande att nyproducerade moduler har längre hållbarhetstid än 24 eller 36 månader så att man inte behöver göra en ny bedömning efter det. De tillfälliga reglerna borde säga att dessa moduler håller i X månader. Sedan är man tvungen att göra en ny bedömning, men det borde vara efter längre tid än 36 månader. Branschen bedömer att spillet vid ombyggnation på grund av BBR-kraven uppgår till ungefär 437 ton varje år. Trots att cirka 50 procent kan återvinnas kasseras varje år närmare 219 ton material. Ur ett miljömässigt perspektiv är det alltså inte lämpligt att göra så här. Jag menar att BBR behöver förtydligas i vissa delar. Jag tror att man kan se över även PBL ur det perspektivet om man vill, kanske inte bara i just denna del men när man gör en större förändring av PBL. En annan lösning är att införa ett nytt begrepp som man exempelvis kan kalla uppställningstillstånd för att förtydliga vad som är flyttbara moduler och särskilja dem från BBR-kraven för nyproduktion. Uppställningstillståndet skulle kunna vara tidsbegränsat och jämförbart med exempelvis tidsbegränsade bygglov. Då gör man det också tydligt att dessa moduler bara är till för några få år och inte någon längre tid, och man kan ställa de krav som behövs på just dem. Ett alternativ eller komplement är det förslag om en mer förutsägbar byggprocess som omfattar bostäder, som regeringen skickade ut på lagrådsremiss i september 2021. Det finns en möjlighet att hantera det i den delen. Man ska inte klaga på dem som sitter ute i kommunerna och hanterar detta, för de har bara de direktiv och rekommendationer som finns. Det är vi som ska se till att de har rätt underlag, och här finns det en glipa i systemet som vi måste hantera. Det är ganska mycket pengar som går åt. De moduler som man flyttar tillfälligt blir mycket dyrare om man måste bygga om dem varje gång. Det är inte heller någon liten summa. De flesta kunderna är faktiskt kommuner och regioner. Det är med andra ord våra skattemedel som går åt till detta, vilket jag tycker är en icke oväsentlig del att fundera på. Vi behöver pengarna till annat än att bygga om tillfälliga moduler som faktiskt fungerar. Min önskan är att ministern har samma uppfattning som jag, det vill säga att man kanske kan ge Boverket ett uppdrag att titta på detta och göra rekommendationer så att kommunerna kan hantera det mycket enklare.

Fru talman! När det gäller miljön brukar jag ibland tänka att den bästa trävaran är den man inte använder. Den är bäst för miljön. Den trävara man använder ska man använda så flitigt och bra som möjligt, det vill säga att den ska göra den nytta den kan göra under hela sin livslängd. I detta fall ser jag att vi kanske skapar miljöonytta genom våra regelverk. Vi skulle kunna göra miljönytta. Vi skulle kunna hjälpa miljön på ett tydligt och enkelt sätt. Egentligen är alla vinnare i det - stat och kommuner är vinnare genom att det kanske blir billigare att hyra dessa moduler, och miljön blir vinnare genom att vi inte slänger och gör avfall av dem. Jag tror att ministern och jag har ungefär samma uppfattning. Jag hoppas att ministern tar med sig detta och tittar på om det finns en möjlighet att göra så som jag önskar. Det skulle vara väldigt trevligt.